Herr talman! Jag skulle ha varit min gode vän, utskottets värderade talesman, herr Anderson i Sundsvall, mycket tacksam om han talat om vilket material man bygger sitt uttalande överst på s. 8 i utskottsutlåtandet på. Jag efterlyste det i mitt anförande. När utskottet som skäl för sitt yrkande om avslag på min motion åberopar att erfarenheterna från USA, där man haft varningsskyldighet, visar att varningarna inte har någon mätbar effekt på förbrukningen, så tycker jag nog att man annonserar en viss argumentnöd. Utskottets skrivning är mycket skickligt gjord, bl.a. därför att den kan tolkas på olika sätt. Utskottet har varken sagt något positivt eller något negativt, utan bara detta att man i USA inte fått fram någon mätbar effekt. Nej, det tror jag säkert! Med de krav som kammaren har på statistisk saklighet är det givetvis inte möjligt att efter ett och ett halvt år lägga fram någon statistik som kan sägas vara övertygande. Men underförstått ligger väl i utskottets skrivning att varningen som profylaktisk åtgärd inte är värd någon uppmärksamhet. Det är mot detta som jag gärna vill inlägga en liten gensaga så här i slutet av debatten.

Herr talman! Herr Anderson i Sundsvall efterlyste någon ytterligare motivering för vad vi har anfört i reservationen. Låt mig först säga att hela anförandet av utskottets talesman präglades av det djupa ansvar som tillkommer en folkets lärare. Han avsäger sig all likgiltighet och all känslokyla jag har inte tilltrott honom några sådana egenskaper. Jag skulle också vilja säga att detta gäller hela utskottet som skrivit förnämligt, även om utskottet till sist skiljer sig från oss reservanter i fråga om det tekniska yrkandet och dess motivering. När det gäller argumenten sade visserligen herr Anderson att några av oss delvis har talat om något annat än själva förslaget, men jag tyckte nog att herr Anderson själv gjorde detsamma. Det länder honom till heder, ty han tog liksom vi upp hela problemet, och det hör ihop. Möjligen skall vi få återkomma till det, såsom herr Börjesson i Falköping också antydde. Det är riktigt att vi inte har några delade uppfattningar om tobakens skadeverkningar. Dock anförde herr Anderson att tobaksrökningen bara är en av orsakerna till luftföroreningen. Jag skulle vilja skärpa det litet och säga att tobaksrökningen är en mycket väsentlig anledning till en rad av de här angivna sjukdomarna. Låt mig bara mycket kortfattat återge några uppgifter ur en svensk läkarrapport. Man tycks vara ense om att under år 1965 inträffade 1489 dödsfall på grund av sjukdomar i luftvägarna, som »med säkerhet var orsakade av rökning». Det gäller här lungkancer, bronkit och lungemfysem. Många av dem som dog i dessa sjukdomar bodde i bygder så genomfriska som norra Jämtland eller Dalarnas skogsområden och det är uppenbart att de just inte kunnat fara illa av luftföroreningar! Jag skall försöka hinna påpeka en sak till. Herr Anderson sade att han inte trodde att en sådan utredning ensam skulle ge positivt resultat. Det tror inte vi heller, och det har vi mycket tydligt sagt. Sedan är det fråga om effekten av dessa åtgärder. Man vet ingenting förrän man har prövat dem, och det är väl därför som vi tycker att man borde åstadkomma litet mera prövning. Herr Anderson räknade upp en hel del saker som egentligen styrker reservationen. Han säger att det finns inkonsekvenser på flera områden, och det har både herr Wiklund och vi påpekat. Vad slutligen det norska exemplet vidkommer, så hänvisar jag bara till ett enda ord som måste få komma med i protokollet. Jag skall lämna den norska texten till sekreteraren.

Herr talman!

Det upplystes då att cigarrettkonsumtionen i Amerika per capita ligger ungefär tre gånger så högt som hos oss i Sverige och att man icke någonstans har kunnat finna något som tyder på att påskriften har haft effekt. Formuleringen i utskottsutlåtandet är, det erkänner jag, kanske något för kategorisk. Det finns ännu inte något underlag för något konstaterande, och det är väl också ganska svårt att göra ett konstaterande. Men den omständigheten att förbrukningen av cigarretter per capita i USA är tre gånger så hög som hos oss kan väl ändå på sitt sätt tyda på att varningen inte har haft några större effekter. Jag medger att min slutsats icke har helt tillfredsställande 1ogisk underbyggnad. Det är emellertid bakgrunden till formuleringen på sid. 8 i utlåtandet.

Det återstår att se om så blir fallet. Med anledning av att herr Börjesson i Falköping frågade, om han kunde påräkna mitt stöd om till kommande år läggs fram en motion om ett helhetsgrepp på detta problem, vill jag säga, att det beror på hur motionen blir utformad och hur yrkandena ställs. Jag binder mig inte på detta stadium. Jag har inte samma intresse för utredningar som herr Börjesson. Jag framhöll, i mitt anförande att för att genomföra dessa åtgärder: upplysning, begränsning av reklam och medicinska åtgärder, behövs det egentligen inte någon ut redning. De åtgärderna kan vidtas utan utredning. Jag har den uppfattningen att vi kanske har litet för mycket av utredningar på gång, däribland åtskilliga, där det kan vara mer eller mindre problematiskt, om de kommer att leda till ett effektivt resultat.

Herr talman! Kanhända är det på sin plats att jag som absolutist ända från barnaåren och kanske också som en av de första i landet som propagerat för rökrum på sjukhusen säger några ord i denna fråga. Låt mig kort och gott konstatera, att fara för folkhälsan genom förgiftningar föreligger på en rad områden. Jag tror att rökbruket är en stor fara.

Som sexåring lyssnade jag för första gången till ett nykterhetsföredrag, och då målade talaren upp vilka skador spriten förorsakade. Men hur långt har vi kommit på väg i dag? Om faran för förgiftning är så stor som det sades och säges, hade ju det enda realistiska varit att ha ett förbud. Men oavsett vilken uppfattning man har om sprit och tobak är det orealistiskt att tro att ett förbud löser problemen, ty vi har inga möjligheter att göra ett förbud effektivt. Jag har tidigare här i riksdagen förklarat att jag inte vill ha fler utredningar i dessa frågor, och jag undrar om det inte i reservanternas övertro i detta stycke ligger mera av bristande tro på sig själva. En utredning skulle ta många år, och under den tiden hinner vi inte göra någonting. Mitt resonemang om giftfaran i dagens samhälle innebär emellertid inte att jag accepterar tanken att vi ingenting kan göra. Inte heller accepterar jag att man i frihetens namn skall ha rätt att förstöra både naturen och folkhälsan. Men här gäller det metoderna att komma till rätta med missförhållandena, och där har vi inte löst några problem alls. Om någon grupp människor i vårt land borde gå före med gott exempel i fråga om sprit och tobak, skulle det självfallet vara riksdagsmännen. Men både herr Rimmerfors och jag måste erkänna att detta inte kan genomföras. De som har den uppfattningen att så skulle kunna ske, kanske på andra områden, utför handlingar som kan bli föremål för kritik. Jag kommer i detta ärende att yrka bifall till utskottets hemställan. Oavsett vilken inställning vi har till tobaken undrar jag om vi inte med Carlyle måste säga: En människas mål är en handling, ej en tanke, vore den aldrig så ädel! Jag anser inte att vi kommer till rätta med vare sig tobaksrökningen eller bruket av andra njutningsmedel endast genom tro. Om vi verkligen anser att detta är en folksjukdom och vill angripa problemet, anser jag att vi måste gå förbudsvägen. Ingen har emellertid velat rekommendera något sådant i detta sammanhang. Det vore lämpligt att samhället satsade mera på rökavvänjningskliniker och dylikt. Detta är liksom så mycket annat en medicinsk fråga, men när det gällt att anslå medel till medicinsk forskning och hjälp i detta avseende har riksdagen varit ytterst snål. Utredningar som kanhända kostat mera pengar och som oftast givit mycket små resultat har man emellertid accepterat.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
Herr talman! Eftersom jag är ansvarig för motionen i detta ärende var det med en känsla av obehag jag hörde utskottets talesman anföra som skäl för avslagsyrkandet att motionärerna inte hade talat om vad de avsåg med tobaksreklam. Om man har läst motionen med uppmärksamhet kan man mycket väl konstatera att det i första hand är fråga om tidningsreklamen. Vi har klart sagt ifrån på den punkten i motionen. Men självfallet ville vi inte begränsa utredningen till enbart tidningsreklamen — annonseringen — som i detta fall är den huvudsakliga propagandametoden, utan vi ville ha en förutsättningslös utredning. Jag finner också att utskottets talesman säger att han är emot utredningar över huvud taget, men sedan säger han att vi har alltför mycket begränsat vårt yrkande. Skall det vara en utredning så skall det vara ett samlat grepp — en stor utredning. Man är emot utredningarna när de är små, men får man bara en tillräckligt stor utredning är man tydligen villig att acceptera den. Då vill jag skynda mig att säga att självfallet har vi ingenting emot ett sådant samlat grepp. Tvärtom tycker jag att det vore helt naturligt om utskottets majoritet hade den inställningen att man »hakade på» vårt yrkande och föreslog riksdagen att tillsätta en sådan större utredning som tar ett samlat grepp på den problematik det här gäller. Jag konstaterar med tillfredsställelse att också utskottets majoritet och dess talesman ser mycket allvarligt på frågan om tobaksbrukets fortsatta utbredning, inte minst bland ungdomen, samt på de skadeverkningar det medför. Jag håller också med om att man bör försöka verka på samtliga de tre fronter som herr Anderson i Sundsvall talade om — det är självklart. Vi har även i motionen klart sagt ifrån att forskning och upplysning är de viktigaste framkomstvägarna när det gäller att hålla tillbaka tobaksbruket. Men reklamen har onekligen en betydande inverkan på tobaksbrukets utbredning. Även på det området bör våra krafter sättas in. Nu framhåller utskottets talesman att man bör försöka få till stånd frivilliga överenskommelser om ytterligare begränsning av reklamen. Vi har ju redan träffat sådana frivilliga överenskommelser, men utskottets talesman menar att man ännu inte uppnått en rimlig begränsning av tobaksreklamen. Det uppsatta målet är således inte nått. Vi måste därför ställa oss frågan vad som ytterligare kan göras. Vi har ansett att en utredning bör undersöka om det är möjligt att på andra vägar uppnå det som vi syftar till. När vi är eniga om så mycket, varför då inte vara eniga om att tillsätta en utredning för att utröna möjligheterna att nå resultat på detta område?

Herr talman! 7000 svenskar mellan 15 och 75 år har tandprotes. Ingen statistik finns på hur många av våra medborgare som är i behov av heleller halvprotes, men avsaknaden helt eller delvis av tänder utgör ett oerhört stort problem för våra medmänniskor, särskilt åldringarna. Vi har inte tillräckligt med tandläkare i vårt land, men däremot för närvarande för många tandtekniker. Enligt lagen om behörighet att utöva tandläkaryrket får endast legitimerade tandläkare utprova och insätta proteser. I motionen nr 799 i denna kammare föreslås en ändring av denna lag, så att särskilt kvalificerade tandtekniker får rätt att utprova tandproteéser åt personer som helt saknar egna tänder. Inom folktandvården anställd tandtekniker skall i princip ha av medicinalstyrelsen utfärdat behörighetsbevis som examinerad tandtekniker. Sådant behörighetsbevis utfärdas till den som genomgått föreskriven utbildning vid statlig tandteknikerskola. Den sammanlagda utbildningstiden är fyra år, uppdelad på teoretisk och praktisk utbildning, som för närvarande i fråga om helprotes endast omfattar den tekniska framställningen på laboratorier. Jag vill betona, att motionärerna givetvis menar, att endast kvalificerade tandtekniker skall få arbeta i sanerad mun. Därför måste givetvis nuvarande tandteknikerutbildning förlängas och kompletteras för att vi skall få skickliga protetiker. Jag är fullkomligt övertygad om att dessa protetiker skulle kunna medföra väsentligt prisbilligare proteser för allmänheten. Laboratoriepriset för plattprotes i hel överkäke, allt material inräknat utom tänder, är enligt Dentallaboratoriernas Riksförbunds cirkaprislista för landsorten 110 kronor. Tänderna kan av någorlunda stora förbrukare inköpas till ett pris av ungefär 1:25 kronor per styck. Man kommer så till en kostnad av ungefär 127: 50. Men detta är som jag nämnde ett cirkapris, och på detta lämnar många laboratorier mycket kraftiga rabatter — upp till 40 procent, enligt de uppgifter som jag har fått. Arbetstiden för en sådan protes på ett laboratorium har enligt en lönsam hetsutredning beräknats till 4 timmar 20 minuter. För att få denna protes lär patienten i allmänhet behöva gå till tandläkaren fem till sex gånger, med tio till trettio minuter långa sittningar varje gång. Hur mycket kostar en sådan tandprotes hos en ansedd tandläkare i Stockholm? Jag besvarar inte frågan, men det är fullkomligt uppenbart att tandläkaren många gånger gör för stora kostnadspålägg. Många pensionärer och åldringar har helt enkelt inte råd att skaffa sig tandprotes. Det är den bistra sanningen. Inom sjukvården i Sverige finner man numera en allt större differentiering. För inte alltför länge sedan var det t.ex. inte tillåtet för sjuksköterskor att ge sprutor eller för bandagister att ta avtryck för framställning av proteser. Helt nyligen har optikerna i Sverige fått behörighet att utprova glas för korrigering av felaktig syn. Vad tjänar detta till och vem tjänar egentligen på det?

Genom denna differentiering tjänar allmänheten tid och pengar; tid genom att inte behöva stå i kö för att bli upplyst om att någon annan än den patienten besöker skall utföra det arbete som han behöver få gjort, pengar därför att tidsfaktorn kan nedbringas. Jag tror inte att någon sådan differentiering skulle ha kommit till stånd, om de svenska läkarna på minsta sätt tvivlat på att någon av de yrkesgrupper som jag nämnt skulle kunna tillgodogöra sig en vidareutbildning av sådan omfattning att den skulle täcka behovet av kunnande för att utföra ett kvalificerat arbete. Jag finner att en likartad differentiering skulle kunna genomföras inom tandvården. Man är redan på god väg genom att utbilda tandhygienister. I linje med detta bör man även kunna utbilda tandprotetiker. I våra nordiska grannländer Danmark och Finland har man legitimerade praktiska tandprotetiker. I Danmark finns ett avtal mellan de legitimerade tandteknikerna och sjukkassorna. Utskottet framhåller i sitt utlåtande att den omständigheten, att en viss tandläkarbrist för närvarande finns i vårt land, inte får tas till intäkt för åtgärder som i varje fall på längre sikt skulle vara till skada för tandvården. Jag frågar mig hur detta skulle kunna vara till någon som helst skada. Givetvis måste, som jag förut sade, tandteknikerutbildningen förlängas och kompletteras så, att vi får gedigna tandprotetiker. Se på Danmark! Folketingsmannen Lysholt Hansen säger bl.a. att över hälften av den danska befolkningen som är i behov av tandproteser fått dessa av de praktiserande tandteknikerna, vilkas verksamhet under alla dessa år inte givit anledning till någon offentlig kritik. Direktören för de samlade danska sjukkassorna, folketingsman Nils Mörk, säger i en dansk tidskrift, att de legitimerade tandteknikerna har tillförsäkrat allmänheten utmärkta proteser till rimliga priser och att sjukkassorna är mycket nöjda med det goda samarbetet. I sitt remissyttrande över motionen säger Sveriges tandläkarförbund, att tandläkarhögskolan i Malmö har mycket tråkiga erfarenheter av den behandling som svenska patienter erhållit av danska tandtekniker och att dessa erfarenheter starkt talar för att motsvarande rätt inte bör införas i Sverige. Jag vill då påpeka att det i Danmark tyvärr finns många kvacksalvare, d. v. s. icke legitimerade tandtekniker, och att det ofta är sådana som svenskar uppsöker i vårt broderland. Varför far man då till Danmark? Ja, dels vet man att väntetiden i Sverige är lång, men dels och framför allt gör man det därför att behandlingen i Sverige är så kostsam, att t.ex. en vanlig folkpensionär helt enkelt inte har råd att skaffa sig tandprotes. Utskottet säger att det inte är klarlagt, om det är möjligt att genom en påbyggnad av nuvarande utbildning skapa en kår av särskilt kvalificerade tekniker som i fråga om den begränsade del av odontologin som framställning och insättning av helproteser utgör kan prestera ett arbete som kvalitetsmässigt i och för sig är jämställt med motsvarande arbete som utförts av den som har fullständig tandläkarutbildning. Jag anser att det måste vara självklart att om man inom en som utskottet säger begränsad del av odontologin ger specialutbildning, måste man också få fram en dugande yrkeskår av legitimerade tandprotetiker. Det har visat sig både i Finland och i Schweiz där man nyligen antagit sådana lagar som ger tandteknikern rätt till vidareutbildning och legitimation som tandprotetiker. Utskottet är oroligt för att om vissa tandtekniker fick rätt att i begränsad utsträckning arbeta i patientens mun detta tandvårdsarbete skulle komma att anses vara av lägre kvalitet. Jag vill på nytt hänvisa till resultatet i Danmark där hälften av befolkningen, som är i behov av tandproteser, har fått sådana av mycket god kvalitet till rimliga priser, och ingen offentlig kritik har, som jag sade, hittills kunnat riktas mot denna gedigna yrkeskår. I en dansk undersökning har man för övrigt konstaterat att allmänheten får ge ända upp till 300 procent mera för en protes framställd av tandläkare än av legitimerad tandtekniker.

Givetvis befinner sig protestekniken i snabb, fortskridande utveckling, men inom vilka samhällsområden pågår inte en liknande snabb utveckling utan att man därför undviker undervisning och kompletterande utbildning. Nej, snarare forcerar man forskningen eller utbildningen för att om möjligt möta framtiden med ökade resurser, i det här fallet ge möjlighet för den stora allmänheten som är i behov av tandprotes att få detta prisbilligare och enklare än under nuvarande förhållanden, kort sagt om möjligt förbättra och på sikt lösa ett av de många akuta problemen i vår sjukvård. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till motionen II: 799.

Herr talman!

Att jag inte har kunnat yrka bifall till motionen beror på dess formulering.

När man här framhåller att det beträffande proteser i framtiden kommer att ske en hel del, vill jag säga att jag har alldeles klart för mig att protestekniken precis som allting annat kommer att utvecklas. Detta är dock en fråga som gäller hela vår tandläkarkår, eftersom denna har en mycket begränsad utbildning i fråga om proteserna. Om jag förstått det hela riktigt, blir det när det gäller protesteknikens utveckling fråga om operativa ingrepp, som kräver att även andra läkare inom plastikkirurgin måste kopplas in. Det blir något helt annat än vad nuvarande tandläkare och tandtekniker kan prestera.

Jag hoppas att regeringen skall förstå vilket allvarligt läge vi befinner oss i och vidtar åtgärder för att hjälpa människor som är i behov av nya tandproteser och dylikt. Herr talman! Jag har velat göra denna deklaration.

Herr talman! Jag tror att vi alla är medvetna om det allvarliga problem som har tagits upp i motionen, ehuru alla inte anser sig kunna vara med om att omedelbart genomföra en sådan lagändring som däri föreslagits. När man läser motionen får man den uppfattningen att motionärerna anser att en rehabilitering av bettet genom total plattprotes är en ganska enkel sak. Att så inte är fallet kommer man emellertid ganska snart underfund med inte minst när man i Svensk Tandläkare Tidskrift läser ett referat från ett symposium som anordnats rörande den tandlöse patientens problem och behandling. Denna artikel har även utskottet åberopat. Flera talare sade där att protespatienterna är en mycket svårbehandlad patientgrupp och att orsakerna härtill är många. Patienten är, som man uttrycker det, invalidiserad, och det är väl därför som man numera talar om »muninvalider». Man vet också att de som får proteser har en relativt hög genomsnittsålder, och det gör att anpassningsförmågan är sämre. Till detta kommer att många känner oro för att få en protes. Man oroar sig för att den skall förändra utseendet och att den kommer att påverka taleller tuggningsförmågan. Det är naturligtvis ett problem som vi bör ägna stor uppmärksamhet åt. Man räknar med att det finns ungefär en miljon tandlösa individer som berörs av detta problem. Men nu har man börjat med en annan metodik vid tandprotesframställning. Tidigare gjorde man så att man extraherade alla tänderna, varefter patienten fick gå tandlös, ibland i flera månader. Motiveringen var att protesunderlaget skulle vara läkt innan någon protes kunde framställas. Nu har man i stället infört immediat-tekniken. Det betyder att man inte drar ut alla tänderna på en gång utan efter hand som man drar ut tänderna ersättes de. Detta gör att i pro tesen kommer tänder som när det gäller form, storlek och ställning överensstämmer med de extraherade tänderna, och det underlättar naturligtvis för patienten att anpassa sig. Jag tycker att man i motionen inte beaktat denna nya metod som används. Man bara talar om arbetet i den sanerade munhålan. Det är en sak som man fäster sig vid vid läsningen av motionen. Det står på ett ställe — något sådant kan väl inträffa vid all motionsskrivning — att tandläkarens befattning med saken är tidsmässigt ganska obetydlig, men några rader längre ned heter det att en betydande avlastning för tandläkarna skulle kunna ske. Motionärerna motsäger sig själva. Man ställer sig också frågan: Vad menar motionärerna med en »särskilt kvalificerad tandtekniker»? Det måste innebära att vi först skulle ha tandtekniker, sedan skulle vi ha särskilt kvalificerade tandtekniker och sedan skulle vi ha tandläkare. Och hur har man tänkt sig att dessa särskilt kvalificerade tandtekniker skulle arbeta? Skulle det vara vägg i vägg med tandläkaren eller skulle det vara på ett laboratorium eller vad är det man avser i detta sammanhang? Man framställer hela problemet som om det är ett rent tekniskt problem att framställa en protes. Men det är ju ett medicinskt-biologiskt problem. Protesen skall provas in i sin biologiska miljö och skall inte på något sätt vara till men för patienten. Medicinalstyrelsen har i sitt remissyttrande över motionen lämnat en utförlig redogörelse för det arbete som en tandläkare måste utföra. Det är alltså inte bara fråga om att ta avtryck och bitning och sedan utföra protesen och verkställa inprovningen och justeringen av protesen, utan man understryker att det är ytterst nödvändigt att noggrann undersökning av själva munhålan göres. Om det finns några avvikelser från det normala till ståndet måste de bli föremål för särskild undersökning. Medicinalstyrelsen påpekar att tandteknikerna inte har den utbildning som möjliggör att det, såsom föreslagits i motionen, omedelbart skulle kunna bli en ändring därhän att tandteknikerna självständigt skulle få arbeta i en sanerad munhåla. De har inte en utbildning som sätter dem i stånd att utföra den undersökning och den bedömning och behandling som behövs. Det är ju fråga om bedömning av t.ex. vävnadernas tillstånd eller övriga sjukliga förändringar i munhålan. Jag tycker att man förbigått även det problemet i motionen. Medicinalstyrelsen framhåller, att det sett ur den vårdsökandes synpunkt är angeläget att kompetenskraven inte sänks för dem som skall svara för de tandlösa patienternas vård. Svenska tandläkare-sällskapet och Sveriges tandläkarförbund yrkar avslag på motionerna. Sveriges tandläkarförbund anför att man i stället för att utvidga rätten att utföra protesarbeten till grupper med lägre kvalifikation borde överväga en förbättrad efterutbildning i protesteknik åt tandläkarna. Herr Rubin åberopade Dentallaboratoriernas riksförbund och Svenska tandteknikerförbundet. Dessa instanser har inte tillstyrkt motionerna. Dentallaboratoriernas riksförbund föreslår att riksdagen skall hemställa hos Kungl. Maj:t om en utredning i det syfte som anges i motionerna. Svenska tandieknikerförbundet har uttryckt sig litet försiktigare. Förbundet är tydligen inställt på att riksdagen inte kommer att bifalla motionerna. Förbundet skriver i sitt yttrande, att i händelse av att motionerna inte skulle vinna kamrarnas gillande, så bör en utredning i frågan tillsättas. Även tandteknikerna är tydligen litet tveksamma, huruvida man bör ge tandteknikerna med den utbildning de har i dag rätt att få arbeta i en sanerad munhåla. Herr Rubin tog även upp frågan om kostnaderna. På den frågan utvecklar utskottet sina synpunkter på s. 16. Om tandteknikerna skall få vidgade befogenheter, så kommer det också att krävas en förlängning av utbildningstiden. En sådan förlängd utbildning kommer väl också att påverka storleken av den ersättning de begär för sitt arbete. Man kommer inte heller ifrån, att tandteknikerna för att kunna ge en sådan här behandling kommer att behöva samma utrustning som tandläkarna samt lokaler med väntrum. Det är väl helt orimligt att tänka sig, att patienterna skall gå till de laboratorier där man framställer proteserna. Det kommer patienterna säkert inte att nöja sig med. Herr Rubin hänvisade till förhållandena i Danmark. Det är riktigt att man i varje fall i de skånska tidningarna kan få se annonser om att om man vill ha vackra nya lyxtänder, så kan man åka till den och den adressen i Danmark. De svenska tandläkarna annonserar inte på det sättet, men jag tror att alla som får proteser här i Sverige också får vad man i Danmark kallar för »lyxtänder». En undersökning som gjordes i Malmö för några år sedan visade att av de patienter som behandlats och fått helprotes av legitimerade tandläkare hade 16,3 procent besvär med sina proteser av en eller annan anledning. Bland de patienter som behandlats av tandtekniker var 36,4 procent missnöjda med proteserna. Detta är en helt subjektiv bedömning som patienterna har gjort, och man framhåller också att patienterna blir toleranta och att om man skulle göra en objektiv granskning av proteserna skulle siffrorna bli högre.

Detta förslag har alltså lagts fram från en representant för tandläkarhögskolan. Det är riktigt som redan sagts att många av dem som har proteser är folk med låga inkomster och åldringar, den senare gruppen kommer att bli allt större med den befolkningsutveckling vi har. 1961 års sjukförsäkringsutredning har i sitt betänkande om Allmän tandvårdsförsäkring redovisat en undersökning kallad tandvårdsundersökningen 1963. Av den intervjuundersökningen framgår, att bland personer i högre socialgrupp är avsaknad av egna tänder liksom protesförekomst mindre vanlig, medan avsaknad av egna tänder är vanligare bland personer med lägre inkomst. Vidare har två tandläkare i Malmö gjort en undersökning som visar att patienter med en inkomst under 8 000 kr. har en hel protes i ena eller båda käkarna i 41 procent av totala antalet fall, när det gäller inkomster mellan 8 000— 16 000 är motsvarande siffra 35,4 och när vi kommer till inkomstgruppen över 16 000 är siffran 20,8. När man däremot undersöker guldterapi är siffrorna helt omvända. Då är det de som har de höga inkomsterna som har guldterapi. Jag skulle på nytt vilja understryka vad medicinalstyrelsen har sagt, nämligen att man inte skall sänka kompetenskraven för dem som skall svara för de tandlösa tandläkarpatienternas vård, vilket man gör i denna motion. Där begär man en lagändring, man begär alltså ingen utredning utan man vill direkt ha en lagändring. Det är väl inte på det sättet man skall hjälpa dem som har svag ekonomi. Problemet är alltså störst för socialgrupp 3 och för åldringarna. De skall ha rätt att få lika kvalificerad vård som andra grupper i samhället. Vi måste hjälpa dem på annat sätt. Sjukförsäkringsutredningen har också lagt fram förslag om all män tandvårdsförsäkring. I det förslaget finns också upptaget viss ersättning för såväl fast som avtagbar protes. Sedan kan man väl också säga att en utbyggnad av folktandvården skulle kunna vara till hjälp för många. Jag vill framhålla för herr Lundberg att det tillsatts en utredning om folktandvårdens ställning och organisation, som visserligen påbörjades först i december 1966 men som har till uppgift att just söka finna vägar att öka folktandvårdens kapacitet.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

Herr talman! Det är gott och väl att som fru Skantz säga att man skall ha rätt att få hjälp, men problemet är hur man skall kunna bereda hjälp när det föreligger så stor brist på tandvårdspersonal. Jag undrar om inte fru Skantz sammanblandat frågorna något, ty missbildade tandställningar m.m. kräver operativa ingrepp, varvid inte endast tandläkaren utan plastikkirurgen måste träda till. Jag är väl medveten om protesens förbannelse ty jag har i viss utsträckning både praktiskt och på annat sätt prövat den. Det är självklart att man, om man inte sett eller prövat på hur det ligger till i verkligheten, kan skapa teoretiska föreställningar, som inte har något som helst att göra med förhållandena i verkligheten.

Men vad vi kan konstatera i dag är att någonting måste göras. Jag har inte anslutit mig till motionärerna, men jag anser att frågan är så viktig att vi nu måste få ett praktiskt handlande och inte bara uttalanden och tro i detta sammanhang. Det är detta jag har varit underkunnig om.

När man möter svårigheterna måste man också vara beredd att undersöka, om man inte genom att slå in på andra och nya vägar kan komma till rätta med de nu så allvarliga problemen.

Herr talman! Jag vet inte om fru Skantz har varit så särskilt på bettet när hon läste motionen i denna fråga. I dess kläm står klart och tydligt, att utprovning av tandproteser för personer som helt saknar tänder kan anförtros särskilt kvalificerade tandtekniker. Jag är väl medveten om, som fru Skantz säger, att andra metoder används på patienter som fortfarande har tänder kvar i munnen och att sådana arbeten givetvis måste utföras av tandläkare. Men här är det fråga om att arbeta i en sanerad munhåla, där det helt saknas tänder. Fru Skantz tror inte att det är möjligt att utbilda tandtekniker att sköta sådana arbeten. Varför inte det? Om fru Skantz studerar förhållandena i Finland, där man år 1964 genomförde en sådan lag, finner hon att resultatet har utfallit mycket lyckligt. Som jag tidigare betonade har i Danmark ingen offentlig kritik hittills riktats mot — jag betonar det — de legitimerade tandtekniker som utför sina arbeten. tuellt kommer kan det vara skäl att beakta, hur tacksamma de danska sjukkassorna är över att ha en gedigen yrkeskår som har specialiserat sig på en viss gren inom tandvården. Det är ju, som fru Skantz nämnde, skrämmande att en miljon svenska människor helt eller delvis saknar tänder. Hur tror fru Skantz att människorna skall hjälpas i framtiden om vi inte utbildar specialister inom det område det här gäller, d.v.s. protetiker?

Herr talman! Jag har, herr Lundberg, verkligen läst de remissyttranden som föreligger. De uttalar sig emellertid bara om den motion de fått att uttala sig om och tar följaktligen inte heller upp de problem som herr Lundberg tar fram. Inte heller jag fann någon anledning att beröra dessa. Också utskottet hade att behandla den föreliggande motionen och ingenting annat. I den krävs ingen utredning. Personligen har jag inget emot att frågan utredes. Tandteknikerna är en väl kvalificerad yrkesgrupp, men de har i dag inte den utbildning som fordras för att självständigt och på eget ansvar utföra de arbetsuppgifter som nämns i motionen. De är utbildade för att på ett Iaboratorium tillverka proteser. Det kan väl inte vara meningen att vi nu skall luckra upp bestämmelserna? Om vi skall kunna hjälpa dem som behöver hjälp, särskilt när vi vet att det främst gäller människor med svag ekonomi, måste väl problemen lösas på annat sätt, d.v.s. så att vi också hjälper dem ekonomiskt. Vad sedan tillgången på tandläkare och tandtekniker beträffar råder det brist på båda kategorierna. Herr Rubin ansåg att det är gott om tandtekniker, men där har jag en annan uppfattning. Om vi därför, som herr Rubin menade, tar undan särskilt kvalificerade tandtekniker, måste det ju bli ont om medhjälpare till tandläkarna.

Herr talman! Vi folkpartiledamöter i andra lagutskottet har till förevarande utlåtande fogat en med II betecknad reservation, som jag något vill beröra. tilläggen för pensionärer. När riksdagen år 1965 införde de nya reglerna för skatteutjämningsbidrag till kommunerna överfördes bl.a. kostnaderna för de kommunala bostadstilläggen helt till kommunerna och samtidigt övertog staten hela kostnaden för folkpensionen. Detta betydde en viss avlastning för kommunerna och gav dem vissa möjligheter att höja de kommunala bostadstilläggen. Storleken på de kommunala bostadstilläggen varierar emellertid ändå väsentligt. Deras belopp kan skifta från mindre än 500 kronor och upp till 4 000 kronor per år. Detta kan bero på skilda förhållanden med hänsyn till kommunernas olika förutsättningar. Antalet folkpensionärer i relation till det totala invånarantalet i kommunerna kan som bekant variera rätt väsentligt. Det finns kommuner där folkpensionärernas andel utgör 5 procent av invånarantalet, men det finns också kommuner där andelen uppgår till över 30 procent. Detta betyder att man, om man fördelar kostnaderna för de kommunala bostadstilläggen per invånare i kommunerna, finner relativt stora skillnader. Jag kan i detta sammanhang också peka på att de skattehöjningar, som man inom en hel del kommuner fått lov att genomföra, innebär en viss begränsning av deras möjligheter att höja de kommunala bostadstilläggen. Detta medför en allvarlig ekonomisk belastning för vissa kommuner och — som jag sade nyss — begränsade möjligheter för dem att anpassa de kommunala bostadstilläggen till en storlek som skulle vara mera riktig och normal, Ett statligt bidrag till de kommunala bostadstilläggen skulle därför kunna medverka till en något mera naturlig avvägning och förbättra det ekonomiska läget för kommunerna. En sådan förbättring är ju också angelägen i synnerhet för de sämst ställda pensionärerna, som endast har folkpensionen att tillgå för sin försörjning. När pensionären har betalat hyra och andra fasta kostnader innebär det för många att det belopp, som återstår att leva på, blir starkt reducerat. Någon fullt tillfredsställande ordning i fråga om de kommunala bostadstillläggen kan därför inte anses råda, och frågan om ett statligt bidrag till bostadstilläggen har inte varit föremål för någon närmare undersökning. Man får emellertid också se frågan i samband med den allmänna förbättring av folkpensionerna, som bör komma till stånd genom att den allmänna standardhöjningen bör komma folkpensionärerna till del även efter 1968, en fråga som nu för statens del är föremål för utredning. Vi har också från mittenpartiernas sida krävt, att folkpensionärerna skulle få del av denna standardhöjning även efter 1968. Jag vill i detta sammanhang framhålla att vi från folkpartiets sida, när de nya skatteutjämningsreglerna antogs, i en motion bl.a. föreslog att man för att förbättra de sämst ställda pensionärernas villkor skulle införa ett särskilt pensionstillägg som skulle komma dessa pensionärer direkt till godo. Det är rätt angeläget, att hela denna fråga bringas till en snar lösning. Enligt vår mening bör då även spörsmålet om ett statligt bidrag till de kommunala bostadstilläggen tas upp till en förutsättningslös prövning.

Vi har inte velat i förväg binda oss för en sådan lösning, men vi förordar en förutsättningslös prövning. Det bör då finnas möjligheter att i de utred ningar, som nu pågår, även kunna ta upp till bedömning den fråga som här är berörd. Jag ber, herr talman, att med vad jag här anfört få yrka bifall till reservation II.

Herr talman! Jag kan i stort sett ansluta mig till de synpunkter, som föregående talare här har framfört. Enligt vår mening vore det principiellt riktigt att staten svarade helt för pensionerna, att vi alltså hade en enhetlig folkpensionering. Men nu är det inte så. Folkpensionen måste kompletteras med bostadstilläggen. Departementschefen sade 1965, att staten bör svara för de förmåner staten beslutar och kommunerna för de förmåner kommunerna beslutar. Detta är naturligtvis riktigt i princip. Nu är det emellertid nödvändigt för kommunerna att göra dylika tillägg, och detta har, som herr Jonsson framhöll, medfört väsentliga kostnader för kommunerna. Av utskottsutlåtandet framgår att de kommunala bostadstilläggen för år 1967 beräknas kosta kommunerna 590 miljoner kronor — det är ungefär en fördubbling sedan år 1964. Därtill kommer att antalet folkpensionärer ökar ganska kraftigt varje år. Det är också — som tidigare sagts — en väsentlig skillnad härvidlag i de olika kommunerna. Det finns kommuner där var fjärde person är folkpensionär, och den ekonomiska situationen för dem blir då sämre än i kommuner där låt mig säga var tjugonde person är folkpensionär.

Detta är riktigt. Men jag skulle tro att även om pensionsförsäkringskommitténs förslag, när det en gång framlägges, leder till vissa höjningar, så måste de kommunala bostadstilläggen alltjämt finnas kvar under lång tid och kanske väsentligt höjas. Därför har motionärerna och de som awvgivit reservationen I — herrar Eric Carlsson och Larsson i Öskeviksby — ansett att frågan om ett statligt grundbelopp för de kommunala bostadstilläggen borde prövas. Jag ber för min del, herr talman, att få yrka bifall till reservationen I.

Herr talman! I motionerna I: 448 och II: 566 har frågan om pensionärernas s.k. sidoinkomster och därav föranledda minskningar av vissa utgående förmåner tagits upp till behandling. Motionärerna önskar att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall hemställa om ändring i reduceringsfaktorerna och höjning av inkomtsgränserna. Det är som bekant inte många kronor en pensionär nu kan förtjäna utan att vissa pensionsförmåner minskar. Hustrutilläggen, de kommunala bostadstillläggen och pensionärsbostadsbidragen är samtliga behovsprövade. Myndigheternas syn på pensionärernas behov är lätt att utläsa ur gällande bestämmelser. Pensionsförmånerna minskar med en tredjedel för ogift pensionär om inkomsten ligger mellan 1700 och 2400 kronor och med två tredjedelar vid inkomster däröver. För gift pensionär är gränsbeloppen 1200 respektive 1700 kronor. Vi vet alla att inflationen har urholkat penningvärdet och att de en gång fastställda beloppen i dag inte representerar samma värde som när de fastställdes. Pensionärernas levnadsstandard angrips betydligt hårdare och bru talare av prisstegringar och skattehöjningar än vad som är fallet beträffande andra befolkningsgruppers standard. Utskottsmajoriteten ger i sin skrivning egentligen uttryck för samma uppfattning som motionärerna, men önskar avvakta pensionsförsäkringskommitténs arbete och de resultat som detta kan ge. Det är möjligt att utskottsmajoriteten och motionärerna missförstått varandra både när det gäller vårt motionsyrkande och pensionsförsäkringskommitténs arbetsuppgifter. Vårt yrkande avser att redan nu förbättra vissa förmåner, vilkas realvärde sjunkit år från år. Kommitténs arbete avser i huvudsak höjningar efter år 1968. I den bilden kommer väl de nu utgående behovsprövade förmånerna in. De människor som har sitt liv relativt välordnat följer inte pensionsförsäkringskommitténs arbetstakt. De pensionärer som länge kämpat mot umbäranden och befinner sig på det lägsta trappsteget i välfärdssamhället, dessa människor måste nu, om utskottet har rätt, kräva av denna kommitté en något ökande arbetstakt. Det är möjligt att kommittén bakom sig har expertis som arbetar — ja, det är väl troligt att så är fallet. Men själva kommitténs arbetstakt är enligt min mening inte särskilt hög. Denna kommitté = tillkallades enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 14 december 1962. Fram till den 1 november 1963 hade kommittén haft fyra sammanträden. Från november 1963 fram till oktober 1964 har kommittén sammanträtt tolv dagar. Från november 1964 fram till oktober 1965 har kommittén sammanträtt fjorton dagar. Från november 1965 till oktober 1966 har kommittén sammanträtt tretton dagar. Från det att kommittén förordnades år 1962 har den således haft sammanlagt fyrtiotre sammanträdesdagar på sammanlagt fyra år. Jag upprepar nu, herr talman, att en redovisning av detta slag kanske inte ger någon rättvis bild av kommitténs arbete. Det är möjligt och troligt att mellan dess sammanträden försiggår ett intensivt arbete av olika sakkunniga. Men för de pensionärer, som ständigt och varje dag väntar en förbättring av nu urholkade förmåner, är varje dag som går och ingenting händer en stor plåga. Om utskottet sålunda vill invänta kommitténs arbete i det här avseendet, vore det kanske klokast att bryta ut denna del av arbetet och forcera fram en lösning på de områden vi har angivit i våra motioner. Med denna motivering ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motionerna. Slutligen vill jag framhålla att det problem som motionerna 1:350 och 11: 440 tar upp om ett statligt grundbelopp togs upp redan föregående riksdag av den kommunistiska riksdagsgruppen. Det blev visserligen den gången avslag på motionerna, men det hindrar oss inte från att nu ge vår anslutning till denna tankegång, och jag kommer därför att rösta med reservation I vid utskottets hemställan under punkt A.
Herr talman! Herr Nilsson i Gävle angrep pensionskommitténs arbetstakt. Jag tillhör kommittén, herr Nilsson i Gävle. Den har fått direktiv, tilläggsdirektiv och en hel del motioner från riksdagen. Vår uppgift är att lägga fram förslag angående pensionärernas situation efter 1968, och det förslaget kommer. Jag tror inte att man alltid kan bedöma en kommittés arbetseffektivitet om man räknar på det sätt som herr Nilsson i Gävle gör.
Herr talman! Får man tolka den upplysningen så, att vi inte har att vänta några som helst förslag till lösningar beträffande höjning av pensionärernas sidoinkomster eller förbättring av de s.k. reduceringsfaktorerna?
Herr talman! Vi har de givna direktiven att arbeta efter.
Herr talman!

Man löser inte därmed frågan om utjämning mellan de rika och de fattiga kommunerna, och man skulle bryta den linje som riksdagen anslöt sig till för bara ett par år sedan. Den nuvarande kostnadsfördelningen antog riksdagen, som sagts här förut, år 1965, och det har inte framkommit några nya skäl för en förändring av metoden att lösa problemet med en utjämning mellan de mindre bärkraftiga och de större kommunerna. Det beslut som riksdagen då fattade innebar två i sammanhanget mycket betydelsefulla ting.

Detta skatteutjämningsbidrag har under det senaste året utgått med sammanlagt !/. miljard kronor. För det andra övertog staten genom beslutet år 1965 alla pensionskostnader från kommunerna utom just de kommunala bostadstilläggen. Detta senare beslut kostade det första året staten cirka 350 miljoner kronor, med vilket belopp staten alltså avlastade kommunerna. Den sammanlagda kostnaden för bostadstilläggen är — såsom här också nämnts förut — omkring !/2 miljard kronor.

Jag förstår folkpartiets tvekan att ansluta sig till detta djärva förslag. Den reservation som folkpartiet har avgivit är väl bara ett bevis för de samhörighetskänslor som råder inom mittenpartierna. Jag skulle emellertid vilja råda kammarens ledamöter att noggrant läsa den reservation som folkpartiets representanter har fogat till utskottets utlåtande — om riksdagen skulle ansluta sig till denna, tror jag att glädjen skulle bli stor i kanslihuset vid läsningen av den skrivelsen till Konungen! När man läser denna reservation får man en vision av en skridskoåkare som glider hit och dit, som tar sig fram med en spark åt ena och en spark åt andra hållet: reservanterna byter position ungefär i varannan mening. De har således inte vågat ansluta sig till den reservation, som centerpartiet har avgivit, men de talar om nödvändigheten av att i en framtid ta upp frågan till ny behandling.

Men detta är, som det säges i utskottsutlåtandet, frågor som pensionsförsäkringskommittén har fått i uppdrag att överväga samtidigt som kommittén skall framlägga förslag om höjningar av folkpensionerna. Kommittén har fått i uppdrag att undersöka, om dessa höjningar bör bygga på inkomstprövning. Uppdraget gäller också att pröva själva meto diken för inkomstprövningen.

Det är just den synpunkten som har varit vägledande för finansministern när han har gett nya avdragsmöjligheter vid beskattningen av folkpensionsinkomst. Senast i år har taxeringsnämnderna fått nya direktiv att höja det särskilda avdraget för folkpensionärerna så att man ger en garanti för att de verkligen får behålla sina sociala förmåner. Dessa frågor kommer sålunda att stå 1 fokus vid nästa års riksdag. Av den anledningen anser utskottet att det inte är något skäl att särskilt ta upp dem i en skrivelse till Kungl. Maj:t.

Skall vi få en verklig utjämning mellan dessa små kommuner och de mera välsituerade kommunerna tror jag att den rätta vägen är den som vi beträdde 1965, nämligen att ge ett rejält skatteutjämningsbidrag. Herr talman!
Herr talman! Fröken Sandell rekommenderade kammarens ledamöter att noga läsa igenom folkpartiets reservation. Jag vill rekommendera fröken Sandell att också noga läsa igenom centerns reservation. Om fröken Sandell gör det skall hon finna att det inte är fråga om att vältra över 570 miljoner kronor på staten, som fröken Sandell säger, utan att utreda frågan om ett statligt grundbelopp. Sedan kan vi diskutera om det är en övervältring från staten till kommunerna eller tvärtom. Jag sade i mitt inledningsanförande att folkpensionen i princip är en statliga angelägenhet. Då är det ju i stället kommunerna som nu har tagit på sig en del av bördan, och den utveckling som ägt rum har medfört en ökad kostnad för kommunerna.

Herr talman! Den omläggning som skedde när man på kommunerna överförde kostnaderna för de kommunala bostadstilläggen har inte lett till en fullständig utjämning. Såsom fröken Sandell också sade innebär denna överföring betydande ekonomiska påfrestningar för många kommuner. Därför anser vi att man förutsättningslöst bör pröva hur man skall kunna lösa frågan för att få en mera rättvis ordning. Vad vi i första hand vill understryka är önskemålet om en allmän standardhöjning för folkpensionärerna. Samtidigt bör man emellertid undersöka denna fråga och se om vi här kan finna nå gon lösning för att skapa en bättre utjämning mellan kommunerna.
Herr talman! Om herr Jonsson önskar att den frågan skall bli föremål för prövning, borde han och hans medreservanter ha varit litet fastare i konturerna vid utarbetandet av reservationen. Den reservation som herr Jonsson talar för är tunnare än vatten. Man kan knappast tänka sig att den reservationen skulle kunna ge några ledtrådar för regeringen, om Kungl. Maj:t skulle tillsätta en utredning.

Herr talman! Folkpartiets reservation II är försiktigt hållen och ställer inte något särskilt yrkande, medan däremot centerns reservation I ställer ett mera konkret sådant. Man vill helt enkelt att staten skall träda in och lyfta av kommunerna en kostnad på 600 kronor per folkpensionär. Inom utskottet är vi alla eniga om att detta är ett problem för de ekonomiskt svaga glesbygderna. Men om vi hjälper de svaga kommunerna skall vi inte samtidigt hjälpa dem som inte behöver det. Herr Nilsson i Gävle sade att han tänkte rösta på reservation I. Om jag ville spetsa till frågan skulle jag kunna säga: Måste vi hjälpa Djursholm, samtidigt som vi hjälper en glesbygd i Gävleborgs län? Det är nämligen vad det är fråga om. Detta är, som fröken Sandell sade, en dyr reform. Det är en stor pott av de 580 miljonerna som staten skall ta hand om — inte mindre än 300 miljoner kronor kostar det att genomföra en sådan reform. Vi vet att det statsfinansiella läget är ansträngt — vi har inte haft råd att genomföra tandvårdsförsäkring, vi kanske i framtiden måste differentiera barnbidragen, och regeringen har t.o.m. ansett det nödvändigt att försämra själva grundvalen för vår alliansfrihet och neutralitetspolitik. Man kan därför frå ga sig om vi nu skall genomföra denna reform när det är ont om pengar. Jag anser att vi i första hand bör satsa på att ge pensionärerna en sådan inkomst att de i största utsträckning själva kan klara sin hyreskostnader. I reservation I föreslås en sorts tvåstegsreform. Först skall staten generellt hjälpa alla kommuner, även de rika, med 300 miljoner kronor, och sedan skall kommunerna hjälpa folkpensionärerna. Jag tycker nog som sagt att vi bör satsa på att öka folkpensionärernas möjligheter att själva betala sina hyror. Det är en bättre reform än att gå generellt fram.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

Herr talman! Till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 42 har fogats en blank reservation, som jag något vill motivera. I motion nr 238 i denna kammare av herrar Börjesson i Falköping och Rimmerfors föreslås en utredning om en statlig propagandakampanj för en bättre förebyggande hälsovård. Man påtalar i motionen att ohälsa och sjukdom kostar svenska folket uppskattningsvis 15 miljarder kronor årligen i direkta och indirekta utgifter och produktionsför luster. Motionärerna menar att förebyggande åtgärder skulle minska dessa kostnader och framför allt mänskligt lidande. Det är väl något som vi alla håller med motionärerna om. I syfte att åstadkomma en bättre folkhälsa vill motionärerna att det skall skapas kunskap om och opinion för de åtgärder var och en bör vidta. En statlig och kommunal hälsovårdskampanj skulle enligt motionärerna verka i detta syfte. Remissorganen är mycket positiva. Såväl medicinalstyrelsen som styrelsen för statens institut för folkhälsan lovordar motionens syfte och instämmer i uppfattningen, att en informativ kampanj för hälsovård skulle tjäna saken. Men inget av remissorganen yrkar på en utredning, utan anser att medicinalstyrelsens — hälsovårdsupplysningsdelegation väl kan svara för dessa uppgifter. Det är bl.a. denna uppfattning hos remissorganen som är anledningen till att ingen motiverad reservation har fogats till utskottsutlåtandet. Remissorganen har emellertid också sagt, att den kontinuerliga upplysningskampanjen är av värde. Utskottet skriver att en utbyggd propaganda för en bättre förebyggande hälsovård får betraktas som en anslagsfråga. I år har man avsatt 900 000 kronor till hälsovårdsupplysning. Anslaget disponeras av medicinalstyrelsen, vars hälsovårdsupplysningsdelegation svarar för planläggning och verkställighet. När nästa års anslag skall upp till granskning är det angeläget att denna summa räknas upp, så att en sådan upplysningskampanj som motionärerna förordar och som remissorganen livligt ger sitt bifall kan genomföras. Det förekommer i dag så mycket kommersiell reklam. Vi har för en kort stund sedan här i kammaren debatterat tobaksreklam; det förekommer också spritreklam och annan reklam för sådant som bryter ned folkhälsan. Nog tycker man då att vi i detta land också borde ha råd med en hälsofrämjande reklam till gagn för folkhälsan. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 42, som behandlar den motion som herr Johansson i Växjö nyss redogjorde för, finns också fogad en blank reservation av mig. Jag kan i stort sett instämma i vad den föregående talaren sade. Det är väl ganska överflödigt att efter den intensiva debatt som vi har haft om tobaksmissbrukets skadliga verkningar nu påpeka, att det finns även andra bekymmer då det gäller hälsovårdsupplysning och att man kanske borde satsa över hela fältet på en bred upplysning.

Sedan finns det ju också många andra aspekter som man bör lägga på denna sak. Man kan konstatera hur stora utgifter man lägger ned på en sådan upplysning, men det är betydligt svårare att uppskatta de pengar som därigenom sparas; det är alltså svårt att göra en jämförelse mellan utgifter och vad som inbesparas. Anledningen till min blanka reservation är att jag accepterar remissinstansernas syn på denna fråga, nämligen att då det gäller upplysning bör inte en punktinsats göras, utan en kontinuerlig upplysning bör komma till stånd. Jag tillhör dem som tror på upplysning i olika sammanhang. Därför behövs en förstärkning av medicinalstyrelsens budget för hälsovårdsupplysning. Det finns alltså inte någon motiverad reservation, men vi skall återkomma då de äskanden som medicinalstyrelsen har gjort för nästkommande budgetår skall behandlas. Jag lovar för min del att om de äskandena inte blir tillgodosedda på det sätt som jag anser rimligt och riktigt skall jag återkomma vid behandlingen av dem. Jag har, herr talman, inget yrkande.
Herr talman! Den propagandakampanj som förts har herr Hamrin i Kalmar delvis redan frångått. I utskottsutlåtandet framhålls ju också att det är av mindre betydelse att här föra en separat kampanj och att det i stället är önskvärt med en kontinuerlig verksamhet beträffande hälsovårdspropagandan. Detta är just vad vi planerat. De båda reservanterna har läst ur utskottsutlåtandet — och gjort det ganska bra — där det påpekas att det anslagits rätt mycket pengar och att det kommer att begäras ännu mer. Utskottet framhåller också att det för denna uppgift finns ett organ som är väl förankrat i medicinalstyrelsen. Med tanke på allt detta förstår jag egentligen inte vad de två reservanterna ville säga, bortsett från att de lovade att nästa år tillstyrka större anslag. Det löftet är ju bra, men till den saken får vi återkomma senare. Därför föreligger det egentligen fullständig enighet om det som allmänna beredningsutskottet föreslår i sitt utlåtande nr 42, vars hemställan jag vill yrka bifall till.
Herr talman! Det finns faktiskt en punkt på vilken utskottsutlåtandet och den blanka reservationen inte överensstämmer, nämligen beträffande inställningen till medicinalstyrelsens äskanden, som återkommit år efter år och som också kommer tillbaka nästa år. Jag hade varit tacksam om utskottet uttryckt en mening även om den saken. Det är därför den blanka reservationen finns.

Herr talman! I motionen nr 583 i denna kammare har tagits upp behovet av åtgärder för att stimulera användandet av inhemskt bränsle. Motionären har bl.a. understrukit betydelsen av att skattelagstiftningen ändras vad beträffar värdet av bränsle från egen fastighet. Motionären framhåller att det ur skogsvårdssynpunkt är otillfredsställande att bränsle ur skogen ej uttages i önskad omfattning och påtalar betydelsen av att skadade och sjuka träd borttages i tid och att ungskogen gallras. På så sätt menar motionären att de som el dar med ved medverkar till att skapa förutsättningar för rationellare skogsvård. Motionären vill också göra gällande att handelsbalansen påverkas negativt av en ökad import av bränsle. Till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 44 är fogat ett särskilt yttrande, där centerpartiets representanter i utskottet i många stycken håller med om vad motionären säger. Men vi tror inte att en utredning kan lösa dessa problem. När det gäller ändring av skattelagstiftningen, så att bränsle från egen fastighet inte betraktas som en naturaförmån, har bevillningsutskottet i våras behandlat motioner i denna riktning. Dessa motioner blev inte beaktade utan avslogs. Jag är övertygad om att motioner om lindring av beskattningen av ifrågavarande naturaförmån kommer upp till nästa års riksdag och att förnyad prövning av frågan då kan ske. Som vi framhåller i det särskilda yttrandet tror vi inte att det kommer att ske någon större renässans för vedeldning. Teknikens utveckling och arbetskostnadernas stegring borgar för detta. Jag vill dock inte underlåta att föra till torgs den uppfattningen, att där det finns praktiska möjligheter bör man också se till att det inhemska bränslet tas till vara. Vi har i dag svårigheter med att avyttra våra skogsprodukter. I synnerhet klenvirket saknar alternativ användning. Det får i regel ligga kvar i skogen och förmultna. När situationen är sådan bör man naturligtvis ta till vara alla möjligheter att använda det inhemska bränslet. En annan sak som vi bör ta hänsyn till i sammanhanget är luftföroreningarna. Det har konstaterats och bekräftats på vetenskapligt håll att oljeavfallet är farligt medan så ingalunda är fallet med resterna vid vedeldningen. Herr talman! Jag har velat framföra dessa synpunkter för att ytterligare förklara vårt särskilda yttrande.
Herr talman! Det är riktigt att motionären här hemställer om en utredning angående åtgärder för att stimulera användandet av inhemskt bränsle, vilket skulle ske genom en ändring av skattelagstiftningen på så sätt att fritt bränsle från egen fastighet inte skulle betraktas som en naturaförmån. Riksdagen har emellertid tidigare i år avslagit motioner om att fritt bränsle från egen fastighet, respektive ved som uttages ur egen skog för uppvärmning av den egna bostaden, ej skulle beskattas som naturaförmån. Det är därför inte förenligt med god praxis att riksdagen nu skulle besluta om en utredning i samma fråga. Med detta lämnar jag skattefrågan, jag tycker att den är utagerad i det här sammanhanget. Motionärerna anser också att ytterligare stimulerande åtgärder bör övervägas. Därmed menas väl en ökning av de skogsvårdande åtgärderna. Ingen kan förneka att vedhuggning är en skogsvårdande åtgärd av stor betydelse för skogens skötsel. Den ökar nämligen tillväxten, och det tycker jag borde stimulera skogsägarna till ökad vedavverkning. Där som på andra områden ser man säkert till vad som blir billigast. Och vilket bränsle är billigast, olja eller ved? Ja, räknat med gängse avtalspriser för vedavverkning är det troligt att oljeeldningen blir lika billig som vedeldningen, och eftersom den dessutom är mera bekväm förstår jag de fastighetsägare som föredrar oljeeldning. Som skogsvårdskonsulent har jag erfarenhet av att det inte är lätt att stimulera skogsägare till att vidta skogsvårdande åtgärder, framför allt inte vedavverkning. De säger bl.a. att den inte är lönsam, och det är kanske också riktigt. Men i flera län utföres röjningar och gallringar av ungskog i skogsvårdsstyrelsernas regi även inom vedskogsområden. Markägarna erhåller då av arbetsmarknadsstyrelsen ett bi drag på 25 procent, och tydligt är att många väljer den här metoden för att få ungskog och yngre gallringsskog genomgallrad. Åtgärden har framför allt tillkommit för att bereda sysselsättningsmöjligheter, men den stimulerar samtidigt skogsägarna till ökad skogsvård. Jag har för egen del den uppfattningen att röjning och gallring i våra ungskogar är en investering som även utan bidrag ger god ränta på nedlagt kapital. Vidare var herr Johansson inne på luftföroreningarna. Ja, herr Johansson vet nog att dessa är vanligast i storstäderna. Ute på landsbygden förekommer det knappast sådana luftföroreningar att man skulle kunna eliminera riskerna genom övergång från oljeeldning till vedeldning. Med det anförda får jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt, men herr Wikner gjorde några påståenden som jag vill bemöta. Jag är fullt införstådd med att det i dag är många skogsägare som Övergår till oljeeldning därför att detta, såsom herr Wikner framhåller, är bekvämare. Men det är också billigare, eftersom värdet av det egna bränsle som man använder lägges till inkomsten. Jag vill i detta sammanhang peka på ett förhållande som inte är riktigt konsekvent. Om en skogsägare ger sin granne löfte om att hugga upp ved till husbehovsbränsle, behöver den senare inte betala skatt på detta bränsle, utan han får det gratis. Om däremot skogsägaren använder bränslet skall det beskattas. Beträffande luftföroreningarna vill jag framhålla att vi skall försöka bekämpa dessa i stort, oavsett om de förekommer ute på landsbygden eller i städerna.

Herr talman! Jag tillhör dem som tycker att det hade varit riktigt att företa en utredning i denna fråga mot bakgrunden av att den tekniska utvecklingen gått så oerhört snabbt även på detta område. Efter kriget på 1940-talet och i början av 1950-talet arbetade vi i beredskapssyfte ganska intensivt med frågor som gällde det inhemska bränslet. Med hänsyn till förhållandena under kriget insåg vi hur nödvändigt det var att ha en beredskap på detta område. Sedan visade det sig dock att användningen av klenveden blev alltmer ogynnsam allteftersom massaindustrin tog hand om de svenska skogarna. Det var kanske tidigare många gånger en fördel att avsätta klenvirket till den svenska massaindustrin. Nu har förhållandena ändrats ganska väsentligt. Den svenska massaindustrin kan i dag över huvud inte ta emot den kvantitet av råvara som finns i våra skogar, och dessutom ställer sig det hela av lönsamhetsskäl mycket tveksamt när det gäller råvaran i form av klenvirke. Det har sagts från denna talarstol att det kan ge en god ränta på nedlagt kapital att ansa våra skogar. Den saken kan diskuteras. I ett stort antal fall är kanske så förhållandet, men i allmänhet betyder en gallring en direkt kostnad, särskilt när virket måste hämtas långt bortifrån där den svenska skogen har ett nollvärde. Jag har velat framhålla att tekniken har utvecklats på detta område. Vi har nu helt andra möjligheter att tillvarataga klenvirke och att även utnyttja det bränslemässigt. Det finns i dag mejeriföretag och slakteriföretag som eldar med inhemskt bränsle i form av den bark som faller från vår svenska sågverksindustri, och det lönar sig utmärkt att göra detta. Felet är bara att det är mera arbetsamt att hantera detta slag av bränsle, men kostnadsmässigt innebär det, som sagt, vissa fördelar. Herr talman! Mot bakgrunden av den utveckling som har skett anser jag att det skulle vara konsekvent att vi inom riksdagen kunde enas om en undersökning av dessa frågor för att få se dem i ny belysning. Vi bör nog ta upp den saken till ett annat år.
Herr talman! Jag är glad över att herr Lothigius medger att det finns belägg för att gallringar och röjningar av skogen ger god ränta. Sedan talade han om att inom vissa områden är dock detta inte så lönsamt. Det skall jag villigt erkänna, men det gäller ändå mindre områden belägna långt bort och framför allt spelar fraktkostnaderna en mycket viktig roll. Vi närmar oss också den tid då vi mer allmänt kanräkna med andra kraftkällor såsom elkraft, atomkraft, oljekraft m.m. Vi vet inte hur det då kommer att bli med lönsamheten hos vedeldningen. Vi kanske måste subventionera ca 50 procent för att den skall bli lönsam, och då är vi ute på galen väg. Kommuner med egna skogar har faktiskt frångått vedeldning, trots att de har haft sysselsättningssvårigheter. Det säger väl något om hur långt man bör sträcka sig för att över huvud taget subventionera vedeldning framför oljeeldning.

Herr talman! Man behöver inte ha några bekymmer för hur man skall indela anföranden i anledning av utlåtanden från allmänna beredningsutskottet. Det finns alltid möjlighet att med beklagande konstatera att utskottets ärenden kommer i kläm genom att de måste behandlas i ett skede då ledamöterna vrider sig av otålighet i bänkarna därför att de strax skall åka hem. Jag lovar för min del att vara kortfattad. Avsikten med förslaget i motion II: 587 är att söka förbättra den förvärvsarbetande ungdomens bostadssituation. Ungdomens efterfrågan på direktupplåtna bostäder har ökat och väntas öka ytterligare. Detta påstående gör jag med hänvisning till de stora årskullarna från 1940-talet, inkomsthöjningarna i samhället, ungdomens ökade frigörelse från föräldragenerationen och den stegrade rörligheten på arbetsmarknaden. Såväl remissinstanserna som utskottsmajoriteten anför att sådana möjligheter till bostadssparande, som föreslås i motionen, redan skulle föreligga. Detta är riktigt. Men vad som inte finns och vad vi i motionen efterlyst är en med lönsparandet följande rätt till bostad — något som skulle innebära att lönsparandet bleve mera meningsfullt. Jag medger gärna att en organisation som den föreslagna inte skulle vara helt okomplicerad, men med hänsyn till den speciella situation på bostadsmarknaden som ungdomen upplever anser jag att alla vägar till en lösning bör prövas.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

Herr talman! Det är självklart att ungdomen liksom alla andra har rätt att få bostad. Svårigheterna ligger på det bostadspolitiska området. Vi har en icke fungerande bostadsmarknad, och då blir det åtskilliga som kommer i kläm. Det är också självklart att ett ökat ungdomssparande just med tanke på bostadsbyggande för ungdomen är rimligt och riktigt. Vi hoppas att det skall kunna komma till stånd. Det är inget tvivel om att de flesta yrkesverksamma ungdomar i större utsträckning än förr har ekonomiska resurser att spara, och ett sparändamål som bostadssparandet är lämpligt. Men därifrån till att yrka på ytterligare ett institut för just ungdomarnas bostadssparande är kanske steget litet för långt. I det särskilda yttrande som är fogat till utskottsutlåtandet har vi påpekat att det finns all anledning att uppmärksamma denna fråga. Behovet av bostäder för ensamstående är ett problem som snarare ökat än minskat, och framför allt berör det naturligtvis de ungdomar som första gången söker bostad. Och såsom påpekats tidigare är det de stora kullarna från åren 1940— 1945 som nu sätter bo och behöver en bostad. Man kan mycket väl begripa deras reaktion när de står i den situationen och bostadsmarknaden inte fungerar. Men det gäller också att ta hänsyn till andra kategorier som behöver bostäder. Vid den avvägningen är jag angelägen att påpeka att det finns många som råkar mycket illa ut och som man måste prioritera av sociala skäl och av andra skäl. Jag säger ännu en gång att det är den icke fungerande bostadsmarknaden som gör det så bekymmersamt för den uppväxande ungdomen när det gäller bostadsproblemet. Vi anser från vårt håll att det knappast föreligger behov av en särskild konstruktion av ungdomens bostadssparande. Det finns redan andra möjligheter till ungdomens lönsparande för bostadsändamål i olika former. Med hänvisning till detta, herr talman, vill vi se tiden an för att undersöka hur de redan existerande formerna för bostadssparande fungerar. Om dessa visar sig icke fungera på önskat sätt, är det anledning återkomma.

Herr talman! Med hänvisning till skrivningen i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 45 ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att citera litet ur reservationen. Man skriver där bl.a.: »De unga torde vara den grupp, som snabbast utvecklar en ökad bostadsefterfrågan, och bristen på bostäder drabbar dem i särskilt hög grad. Då upplåtelse av bostäder förknippats med sociala hänsynstaganden blir följden att de unga regelmässigt ställs sist i bostadskön.» Litet senare kommer följande sats: »Den förvärvsarbetande ensamstående ungdomen är däremot i praktiskt taget alla avseenden eftersatt på bostadsmarknaden.» Hur kan man göra ett så generellt uttalande? Hur kan man skriva i riksdagens protokoll och i reservationen på detta sätt? Det förhåller sig inte så, utan de sociala hänsynen tas också med i bilden när det gäller ensamstående människor, och det är likadant med de unga familjerna. De får i bostadskön precis samma behandling som andra bostadssökande. När det gäller förturer och katastroffall kan jag bestämt säga att man tar mycket stor hänsyn till unga människor som tvingats att bo på ett otillfredsställande sätt. De erhåller ersättningsbostäder, och får möjligheter att komma in i kön. Jag kan med 20 årig erfarenhet som representant i en bostadsförmedling vittna om att det går till på det sättet. Så sker det inte bara i min hemort, utan också på andra ställen. Man kan inte skriva på detta sätt, ty det är inte sant. Vidare påstår reservanterna att ingenting göres beträffande bostadssparandet. I dag står flera tusen unga människor i bostadskö som också regelmässigt erhåller sin bostad och får bestämt när de skall flytta in. Sådana här påståenden kan man inte göra i en reservation! Svårigheterna på bostadsmarknaden är katastrofala nog, utan att man fäller sådana generella omdömen när man inte vet hur det arbetas på bostadsförmedlingarna och bara har hörsägen att gå efter. De som bär ansvaret för att klara av problemen kan vittna om att det inte går till på det sättet. Så kategorimässigt behandlas inte männi skorna att de ensamstående sättes för sig och de andra för sig utan sociala hänsyn. Det är alltså inte riktigt vad som i reservationen säges därom.
Herr talman! De som är bostadsexperter vet ju att bostadspolitiken är väl planerad och rätt ordnad, men vi övriga, som inte är experter, upplever den på ett annat sätt.

Herr talman! Det är fullkomligt onödigt att diskutera vilka som kan anses som bostadsexperter eller icke bostadsexperter. Vi har helt enkelt alla ett ansvar, var vi än är placerade. Men jag tycker inte man bör bedöma detta ansvar på det generella sätt som här skett, ty det har inget verklighetsunderlag utan är totalt gripet ur luften.

Herr talman! Allmänna beredningsutskottet skriver i sitt utlåtande med anledning av vår motion II: 589 att då frågan om ett offentligt organ för konsumentskydd prövas av Kungl. Maj:t på grundval av förslag, som synes ägnade att tillgodose motionärernas syfte, finner utskottet inte skäl att tillstyrka motionsyrkandena. Det är riktigt att mycket är så att säga på gång just inom detta område. Jag håller med om att det föreligger en positiv skrivning från utskottets sida och att man tydligt kan utläsa en enighet med motionens syfte i stort. Det är också sant att många goda förslag framlagts genom de olika utredningar som utskottet hänvisar till, d.v.s. dels betänkandet »Prissamverkan och konkurrens», dels betänkandet »Otillbörlig konkurrens». Men jag ifrågasätter om vad som där har föreslagits är tillräckligt, och jag är inte ensam om denna uppfattning. Så sent som i går kunde vi läsa att fyra stora organisationer inte heller anser detta. Jag syftar på de remissutlåtanden som LO, TCO, KF och Sveriges köpmannaförbund har avgivit med an ledning av utredningen om otillbörlig reklam. Dessa fyra organisationer hävdar, att det måste bli slut på de reklammetoder som i vissa fall användes, och man kräver bl a. lagstiftningsåtgärder och finner utredningens vaga formuleringar otillräckliga. Jag kan också komplettera bilden av det som är på gång i detta avseende genom att hänvisa till herr statsrådet Palmes direktiv den 14 oktober förra året till de sakkunniga som har tillsatts för att utreda reklamens verkningar, särskilt med hänsyn till reklamsändningarna i televisionen. Han konstaterar där bl.a.: »Reklamen är ett medel för psykologisk masspåverkan. Den ingår i de förlopp varigenom människorna i ett samhälle påverkar varandras handlande och tänkande.» Denna utredning, som således tillsattes för ett år sedan, skall granska reklamens roll i vårt land, dess mål från samhällets, företagarens och konsumenternas synpunkter samt dess medel, omfattning, karaktär och utvecklingstendenser. Allt detta är enligt min mening bra, och jag har heller inget annat att invända än att någonting bör kunna göras under tiden på den otillbörliga reklamens område. Den alltför svältfödda konsumentupplysningen måste få ett kraftigt ökat stöd. Men till detta kanske vi kan återkomma i januari 1968. Med vår motion ville vi bl.a. inrätta en post som reklamåklagare med uppgift att dels vara uppsökande och dels att ta emot anmälningar från allmänheten. Jag vill gärna trycka just på den uppsökande verksamheten, därför att konsumenterna i många fall saknar den initiativförmåga och den kunskap som är nödvändig för att komma till rätta med lögnaktig och vilseledande reklam. Som saken nu ligger till, får vi väl ge oss till tåls och vänta på den prövning som förestår och som för övrigt redan pågår på olika håll. Jag vill endast tillägga att åtgärder verkligen hastar, bl.a. därför att det i dag inte är någon hemlighet att det äger rum en utveckling som kännetecknas av att reklambyråerna i Sverige köps upp av amerikanska intressenter. Detta kan leda till ett inflytande på reklamens område som vi har all anledning att betacka oss för, och det bör vi göra i tid. Vad som händer kring den stora reklamgatan i New York, Madison Avenue, bör inte få kopieras här. Man gör där bl.a. först en slogan och prövar dess slagkraft. Visar det sig att den slår gör man en lämplig vara till denna slogan. Herr talman! Allting skall inte gå att sälja med mördande reklam, inte ens som vissångaren sjunger — så som kanske de flesta av oss här känner till — lagom söt konserverad gröt. Herr talman! Jag har inget yrkande med anledning av detta utskottsutlåtande.